Herr talman! Jag ber att få tacka för det svar som justitieministern har lämnat på min fråga, men jag vill redan från början säga att jag beklagar att justitieministern har behandlat hela det här problemet så snävt som det framgår av interpellationssvaret. Snävheten hänför sig till att man koncentrerat svaret till båstadskravallerna och de frågor som direkt sammanhänger med Båstad. I själva verket är det ju så, att den debatt som vi för närvarande för om demonstrationer, om gatuslagsmål, om våld och ohörsamhet mot polis och ordningsmakt inte bara kan hänföras till vad som inträffade i Båstad för några veckor sedan. Båstadsdemonstrationerna är, som jag ser det, endast ett led i en systematisk eskalering av demonstrationer med våld. I Stockholm har upplopp och sammanstötningar mellan polis och demonstranter mer eller mindre blivit ett regelbundet inslag i stadsbilden. Hötorgsintermezzot sommaren 1965 tycks på något sätt ha blivit den tändande gnistan för en medveten upptrappning av både antalet demonstrationer och intensiteten i desamma. Nu har man dessutom kommit i ett läge då demonstranterna spritt sina skaror även utanför Stockholms gränser. Med hänsyn till att båstadskravallerna inte kan betraktas som en engångsföreteelse hade det varit på sin plats om justitieminister Kling i sitt svar på interpellationer och frågor som ställts hade sökt ge en mer ingående redogörelse för hur denna demonstrationsvåg utvecklats under de senaste åren. Man hade då fått ett helt annat perspektiv på situationen än vad man får nu. Det är ju också känt att justitieministern sitter inne med ett betydande sakligt material på den här punkten som inte borde undanhållas riksdagen. Under de senaste två åren har åtskilliga händelser inträffat som har direkta beröringspunkter med kravallerna i Båstad. Låt mig nämna några exempel för att illustrera detta. I november 1966 fick ett informationsmöte om Vietnam i Medborgarhuset på Söder i Stockholm avbrytas efter det att en stor grupp FNL-anhängare gjort all ordnad mötesverksamhet omöjlig. I december 1967 avslutades ett FNL-möte i Folkets hus med att tusentalet demonstranter sammandrabbade i en hård och utdragen kamp mot polisen. I januari 1968 utsattes en amerikansk OECD-ambassadör för ett, låt mig kalla det, regelrätt överfall. En månad senare, i februari, tvingade hundrätalet demonstranter en utländsk diplomat att avbryta ett utrikespolitiskt föredrag som han höll inför Umeåstudenterna. I mars i år ryckte demonstranter ut mot polisspärrar som hade upprättats runt hotell Foresta för att skydda en internationell konferens. I söndags försökte extremister storma Wenner-Gren Center där Israels utrikesminister talade. Detta är bara axplock, men de är ett fåtal exempel på hur demonstrationerna har utvecklats under den senaste tiden. Det är tillräckligt för att visa den systematik som de aktivistiska vänsterextremisterna använder när de missbrukar demonstrationsrätten för att störa mötesfriden och för att slå sönder de demokratiska former för opinionsyttringar som ett demokratiskt samhälle är skyldigt att erbjuda medborgarna. Men låt oss försöka reda ut begreppen något. Det finns anledning att göra det för dem som har haft tillfälle att lyssna på regeringens dialog med oppositionen i andra kammaren. Det är uppenbarligen skillnad mellan lagliga och riktiga demonstrationer och de demonstrationer som nu kommit i blickpunkten. Vi stöder naturligtvis — och måste göra det — alla demonstrationer som sker i lagliga och hyfsade former. Dessa demonstrationer är ju ett uttryck för medborgarnas demokratiska politiska vilja, och de utgör en demokratisk metod bland flera andra metoder att ge uttryck för meningsriktningar. Det är alltså med andra ord fråga om ett led i den demokratiska opinionsbildningen. Det är också alldeles klart att vi i denna generation och i det årtionde vi nu lever i har anledning att erinra oss den mycket stora roll som demonstrationerna spelade vid demokratins genombrott i Sverige. I en tid då man av skilda anledningar inte släppte fram nya idéer på de sedvanliga kanalerna i samhället, var det nödvändigt att använda demonstrationer.

Vad jag tänker på är den likriktning av massmedia som vi upplever i det moderna samhället. En likriktning som bl.a. visat sig i Sveriges radio och TV — man skulle kunna kalla det för likriktningsmonopolet. Det är klart att det då är viktigt att man har tillgång till demonstrationen som ett medel för att ge uttryck åt andra åsikter än dem som massmedia för fram. Massmedias dominans och koncentration behöver med andra ord avbalanseras. Låt oss göra ett tankeexperiment — och det behövs inte mycket fantasi för det. Låt oss tänka oss att Sveriges radio, Dagens Nyheter, Expressen och Af tonbladet — de senare tidningarna med en upplaga på cirka 1,5 miljon exemplar — på grund av politiska värderingar ensidigt skulle driva en viss uppfattning eller undanhålla viss information. Det är klart att i det läget behövs alla medel, inte minst demonstrationen, för att motverka en sådan ensidighet i information och opinionsbildning. Men på sistone, herr talman, har ordet demonstration i många sammanhang fått en dess värre negativ betydelse. Det är därför att det inte längre är fråga om enbart fredliga manifestationer och opinionsbildningar i demokratiska och lagliga former, Det är därför att man har drivits in i en situation där våld och terror används. Demonstranterna angriper med våld olika företeelser som av skilda, inte redovisade anledningar misshagar de s.k. demonstranterna. Man söker angripa misshagliga länders ambassader och trakassera officiella representanter för dessa stater. Man försöker störa och omintetgöra möten där meningar framförs som vederbörande ogillar. Man söker över huvud taget med våld hindra arrangemang som visserligen är fullt legala men som enligt demonstranternas subjektiva uppfattning — och ofta av helt andra, utomstående skäl bestämda uppfatining — inte borde få äga rum. Det är en kuslig mentalitet som på det här sättet kommer till uttryck. Demokrati har ibland karakteriserats som en styrelse genom diskussion. Men de här nya demonstranterna och demonstrationsformerna tycks inte ha någon respekt för demokratin, därför att demonstranterna inte vill diskutera. De vill inte föra ett artikulerat samtal. De vill argumentera med knytnävar, stenar och påkar. Att leva i en demokrati förutsätter tolerans och generositet. Alla i en demokratisk stat måste finna sig i att där förekommer mycket som man personligen inte gillar. Framför allt måste man finna sig i och inordna sig i de demokratiska formerna. Det är på denna punkt som de demonstrerande extremisterna brister. De representerar en högröstad intolerans och i vissa fall också ett öppet lagtrots. De vet att de utgör en i själva verket obetydlig minoritet, men de gör inte desto mindre anspråk på att i viktiga avseenden få dirigera utvecklingen. Vad jag talar om här är den kategori som utgör kärntruppen i den aktivistiska skaran. Som jag ser det utgör de i själva verket en mycket liten minoritet, framför allt bland ungdomarna. Vad som gör dem farliga är deras förmåga att dra andra till sig, att blanda in annan ungdom som är demokratisk och som vill med demokratiska medel påverka och förändra samhället. I fallet Båstad har det uppenbarligen varit många som handlat i god tro och mer eller mindre aningslöst dragits med i aktioner som innebär ett åsidosättande av demokratins regler. Jag tror personligen att man skall vara försiktig med negativa värdeomdömen om dessa aningslösa. Hur lätt måste inte dessa ungdomar få den föreställningen att det är något lovvärt som de håller på med, när t.ex. socialdemokraternas största tidning i långa stycken solidariserar sig med den vänsterextrema aktivismen och när radio och TV med en illa dold medvetenhet ägnar uppträdena sina speciella publicistiska omsorger. Jag är övertygad om att lösningen på problemet i stor utsträckning ligger hos de ideella och demokratiska ungdomsorganisationerna.

Ungdomsorganisationerna, alltså de demokratiska, måste själva dra en klar linje gentemot de radikalextrema eller andra extrema rörelser. De måste då också känna att statsmakterna inte svävar på målet när det gäller stöd till de demokratiska organisationerna, då dessa tar avstånd från de företeelser vi nu diskuterar. På den här punkten har regeringen försummat sig. Regeringens tidigare handfallenhet och det intryck av tveksamhet som statsminister Erlanders uttalanden gett har skapat osäkerhet om vad som är rätt och riktigt. En sak måste vara alldeles klar — samhället kan inte och får inte tolerera en aktivitet som innebär ett åsidosättande av demokratiska spelregler. Hur man än i övrigt vill komma till rätta med de aktuella problemen, så måste man på den punkten säga ifrån på ett klart och otvetydigt sätt. Det är en skyldighet som vi inte kommer ifrån. Var och en som svävar på målet i det avseendet gör vår demokrati en otjänst och motverkar en utveckling till det bättre. Ur denna synpunkt är justitieministerns interpellationssvar i ett avseende en stor besvikelse. Ty på samma gång som justitieministern erkänner att lag och ordning måste upprätthållas och att ansvaret härför under alla förhållanden vilar på polisen, underlåter han nämligen att ge polisen de resurser som fordras för att den skall kunna fylla sin uppgift. Regeringen delegerar helt riktigt ansvaret till polisen, men justitieministern gör på samma gång ett uttalande att det ansvaret och den uppgiften kan tillgodoses inom ramen för tillgängliga resurser, trots att erfarenheten nu visar att detta inte varit fallet. Jag menar därför att man inte kommer ifrån ett krav att polisen måste förstärkas och ges ett ökat stöd av överordnade myndigheter. Vi har i högerpartiet i en partimotion till årets riksdag begärt en sådan förstärkning, och vi beklagar att regeringen sagt nej. Polisen har till följd av de våldsamma demonstrationerna, särskilt i Stockholm men också på andra håll, fått en så stor ökning av sin arbetsbörda att redan detta motiverat en ökning av dess resurser. Låt mig ge några statistiska exempel på denna arbetsbörda! Den arbetsinsats som polisen i Stockholm fått lägga ned på demonstrationsverksamhet under förra året överstiger gott och väl 100 000 arbetstimmar. Befarade våldshandlingar enbart mot ambassader och diplomatpersonal har krävt en polisövervakning på utsatta platser dygnet runt under det gångna året, motsvarande en arbetsinsats av i runt tal 58 000 timmar. Den rörliga bevakningen av demonstrationståg beräknas ha krävt ungefär 27000 arbetstimmar. Därtill kommer ett omfattande utrednings-, planeringsoch ledningsarbete till följd av demonstrationerna. För skattebetalarna beräknas demonstrationerna ha vållat en betydande merkostnad. Jag hörde att justitieministern hade beräknat denna till fem miljoner kronor. Jag trodde att det höll sig omkring en miljon kronor enbart i Stockholm föregående år. Jag kan naturligtvis inte bestrida justitieministerns siffra. Den är så mycket allvarligare. Följden för allmänheten har alltså blivit att skadegörelsen kostat stora pengar och att de redan tidigare knapphändiga polisresurserna bundits för specialuppgifter i stället för att koncentreras på ordinarie arbetsuppgifter. Det är också en del av förklaringen till att tunnelbanestationerna här i Stockholm är så osäkra platser och att brottsligheten ökar på ett oroande sätt. För en tid sedan, framhöll visserligen en polischef att Stockholm är en säker stad, förutsatt att man går och bor på de rätta gatorna. Men alla bor inte på de lugna gatorna. Det finns därför många människor, inte minst gamla, som knappast vågar gå ut på stan efter skymningen. Detta illustrerar den situation som råder. Men om justitieministern tar avstånd från en förstärkning av ordningsmakten och polisen, hur ställer sig då stats ministern till detta problem? Ja, statsministern har valt en annan utväg. Han har valt utvägen att inbjuda till en konferens med demonstranterna inklusive våldsverkarna och våldets organisatörer. Det finns anledning att ifrågasätta det förnuftiga i en konferens med den sammansättningen och av den omfattningen. Jag tror att många håller med mig när jag säger att det hade varit bättre att i första hand koncentrera sig på överläggningar med företrädare för de demokratiska ungdomsförbunden och andra organisationer som verkar på demokratisk grund. Regeringen har uppenbarligen ingen anledning att börja med att slå sig ned för att underhandla med dem som just genom sitt förakt för demokratins regler har skapat de problem som vi nu skall försöka lösa. Man kan uppenbarligen inte diskutera med dem som inte vill diskutera. Detta framgick också otvetydigt under mötet då representanter för extremistgrupperna frankt förklarade att de ingalunda hade för avsikt att diskutera formerna för sin aktivitet med regeringen. Men tydligen är justitieminister Kling beredd att svälja detta, eftersom man tog initiativet till att etablera en dialog med dessa odemokratiska element.

Vad kom nu ut av denna konferens? Enligt uppgifter i pressen var det konkreta resultatet att en arbetsgrupp under ledning av herr Erlanders statssekreterare skall tillsättas för att utreda frågor kring demonstrationsrätten. Ja, det är kanske önskvärt. Men vilket syfte skall i så fall denna utredning ha? Hur kommer direktiven till den utredningen att utformas? Det vet vi ingenting om, och justitieminister Kling har inte sagt något om detta i sitt svar. Men så mycket bör väl ändå redan nu kunna sägas ifrån att denna utredning under inga omständigheter bör syssla med åtgärder som kan vara ägnade att inskränka statsmakternas, polisens och ordningsmyndigheternas befogenheter för att komma till rätta med dessa extrema grupper. I själva verket är det fråga om det inte behövs en uppstramning i attityden för närvarande. Men det räcker inte med detta. Man löser inte några problem genom att återgå till ett auktoritärt system. I ett upplyst samhälle och med den höga utbildningsnivå som våra ungdomar har borde det räcka med en ökad och omfattande upplysningsverksamhet om vikten av att man i alla kretsar iakttar demokratiska regler och respekterar gällande rätt. Herr talman! Kravallerna i Båstad har också riktat uppmärksamheten mot två andra problem, dels den fara som ligger i att allmänheten börjar misstro statsmakternas möjligheter att upprätthålla lag och ordning och dels det internationella idrottsutbytets framtida frihet. Den reaktion som allmänheten i Båstad visade <karakteriserades av många tidningar som mer eller mindre en »lynchstämning». Bl.a. demolerades en buss som vissa av demonstranterna hade köpt, och de tuffa demonstranterna måste söka skydd hos polisen. En tidningsman beskrev situationen på följande sätt: »En kompakt majoritet båstadsbor tyckte inte om demonstranterna, i varje fall inte deras metoder.» Det var onekligen ett understatement. »Demonstranterna har klart deklarerat sin inställning mot åsiktsförtryck», fortsatte tidningsmannen. »Men nu hindrade de betalande åskådare att se en tennismatch på inhägnat område.» Sedan frågade han: »Äär icke detta åsiktsförtryck?» Vad är nu resultatet av detta? Tyvärr har vi i dag inte fått några garantier från regeringens sida om att Båstadsintermezzot inte skall upprepas. Det får vi först när regeringen med eftertryck förklarar att de lagar och regler vi ställt upp i detta land måste gälla alla, även dem som ogillar dessa. När regeringen sätter kraft bakom orden och ger bl.a. polisen möjlighet att fullt ut ingripa mot demonstrationer av detta slag får vi sådana garantier. På den punkten får samhället inte ge vika, om vi skall ha någon möjlighet att skapa respekt för demokratins spelregler och bland allmänheten inge förtroende för att myndigheterna har förmåga att upprätthålla lag och ordning. Sker inte detta löper vi risken att allmänheten tar lagen i egna händer, och då är vi ute på ytterst farliga vägar. Vad som hände nu senast i Malmö, där en bomb bringades att detonera i FNL-högkvarteret, bör därvid utgöra en allvarlig tankeställare. Men även frågan om det internationella idrottsutbytet måste en sådan här gång tas upp. Hittills har den svenska idrotten tillämpat den principen att politik och idrott inte skall blandas samman. Den principen bör enligt min mening strikt upprätthållas. Så sker i andra länder. De vänsterradikala elementen får inte tillåtas driva oss bort från ett naturligt idrottsutbyte med andra länder. Låt mig för övrigt illustrera ohållbarheten i att försöka förstöra och bryta sönder det svenska idrottsutbytet med andra länder. Det är en ohållbarhet som framstår särskilt tydligt om man ser vad som egentligen skedde i andra länder och mellan andra, oliktänkande länder i fråga om Davis Cup-matcherna. Den söndag som tennismatchen mellan Sverige och Rhodesia avstyrdes spelade i Tiflis Sovjet, den socialistiska rådsrepubliken, mot Grekland, en militärdiktatur. I Helsingfors vann Finland, en demokratisk republik, över Portugal, en diktatur och afrikansk kolonialmakt. I Teheran vann Iran, en mohammedansk stat, över Israel, en judisk stat — en kombination där motsatta uppfattningar har långvariga historiska traditioner. I Prag vann Tjeckoslovakien, en socialistisk republik, över Brasilien, en förbundsrepublik, som vi vet — om jag uttrycker mig mycket försiktigt — för en grym apartheidpolitik mot indianerna. Låt mig sluta med att säga att vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för att vår demokrati skall kunna fungera utan störningar från dem som ringaktar och saboterar den.

Varje legal aktivitet — vi må ogilla den eller inte — skall kunna äga rum utan hinder av grupper som tycks anse att de åtnjuter något slag av dispens från lagens bestämmelser och de hänsynstagandenp som vårt samhällsskick förutsätter.

Herr talman! Även jag vill tacka justitieministern för svaret. Innan jag kommenterar detta vill jag uppehålla mig vid en liten formalitet. Justitieministern lämnade en muntlig sammanfattning av interpellationssvaret. Jag tycker det är en mycket bra metod — som tidigare har använts i viss utsträckning — att, när ett statsråd har ett långt interpellationssvar att lämna, i förväg låta dela ut detta och sedan bara lämna en kort muntlig sammanfattning av det. Jag är helt övertygad om att kammarens ledamöter tycker att detta är en mycket bra ordning. Jag boppas alltså att fler statsråd kommer att tillämpa denna metod. Det har kanske förekommit i större omfattning i andra kammaren än i denna kammare. Sedan vill jag till att börja med slå fast några väsentliga punkter i den syn jag har på de problem som nu en tid har diskuterats så flitigt. Vi måste bestämt hävda att direkt eller indirekt våld inte kan godkännas som medel att förändra det svenska samhället. Allt tal om att en del människor inte accepterar det formalistiska skälet, att man måste följa demokratins spelregler, måste bemötas med skärpa. Här har alla demokratiska krafter en gemensam uppgift som inte fylls genom att man tiger eller slätår över. Jag noterar med tillfredsställelse att justitieministern inte har hört till dem som har tegat och inte till dem som har slätat över. Även på den punkten tycker jag alltså att justitieministern skulle kunna vara ett föredöme för en del av sina kolleger. Personligen uttalade jag på ett tidigt stadium att Svenska tennisförbundet inte borde anordna Davis Cup-matcher mot Rhodesia. Det var ju årets Davis Cup-match som gav anledning till de beklagliga händelserna i Båstad. FN uttalandet om sanktioner mot Rhodesia tycker jag är en tillräcklig principiell grund att stå på. Det är orimligt att hålla individuella tävlingar med ett land som har fallit under en sådan FN-dom. På den punkten skiljer jag mig tydligen från en del av de föregående talarna i denna debatt. En annan sak är att när Tennisförbundet bestämde sig för att matchen skulle äga rum, så kan detta inte på något sätt ursäkta handlingar avsedda att med olagliga medel stoppa denna match som ju ändå var ett fullt legalt idrottsarrangemang. Våld får inte vara ett i Sverige godkänt medel att driva igenom sina åsikter. Det kan inte tillhöra polismyndigheternas uppgifter att ge råd av detta politiska slag. Svenska tennisförbundet får givetvis arrangera sådana här matcher på eget ansvar. Men vi politiker har till uppgift att just i en sådan här situation mot bakgrund av FN-beslutet också vara opinionsbildare. Rikspolischefen har sagt att det är självklart att polisen inte kan ge råd av detta slag, och det håller jag alltså helt med om. Den uppfattningen har ju också justitieministern. Om man inom organisationen i fråga trots rådet från politiskt håll ändå beslutar sig för att hålla matchen, är det ju polismyndigheternas skyldigheter att vidta alla åtgärder som är erforderliga för att matchen skall kunna äga rum. Självklart bör inte hårdare metoder då användas än vad som är oundgängligen nödvändigt. Jag reagerar mot den ensidiga kritik som från en del håll har riktats mot polismyndigheterna och de polismän som haft att fullgöra sina skyldigheter. Anklagelserna går i många fall ut på att polismännen handlat upphetsat och överilat. Det är klart att det kan förekomma i sådana här situationer. Det är ju inga lätt bemästrade händelseförlopp som de kastas in i. Men av det som hittills framkommit finns ingenting som tyder på att dessa anklagelser skulle vara riktiga som allmän bedömning. Det vore önskvärt att fler personer i regeringen än justitieministern vid sina offentliga framträdanden ville understryka att polisen arbetar efter de instruktioner och bemyndiganden som regeringen i sista hand givit. Här i landet har polismyndigheterna liksom de militära myndigheterna att handla efter de riktlinjer som politikens makthavare drar upp. Det har här redan flera gånger påtalats att polisen måste ha tillräckliga resurser för att fylla dessa uppgifter. Herr Holmberg talade om att högerpartiet har motionerat om större resurser för polisen. Herr Holmberg kunde möjligen ha demonstrerat enigheten inom oppositionen genom att tala om att även andra hade gjort samma sak och att oppositionspartierna var eniga i statsutskottet då det gällde att förorda större resurser för polisen. Trots vad justitieministern säger i sitt svar här, som väl skall ge en antydan om att han för sin del anser att polisen har tillräckliga resurser, undrar man om han inte mot bakgrunden av vad som har hänt har behov av att göra ytterligare någon kommentar till sitt svar. Det finns en egendomlig uppfattning som går ut på att bara man själv får frihet att handla som man vill så bekymrar man sig inte för att detta kan komma att inkräkta på andras frihet. Detta är dock ett fullständigt felaktigt betraktelsesätt. Frihet är inte lika med att ta sig friheter. Var och en som vill använda sin frihet att demonstrera för sin uppfattning måste ta hänsyn till andras frihet att göra precis samma sak. Var och en som vill göra anspråk på yttrandefrihet för egen del måste också vara beredd att erkänna meningsmotståndarnas yttrandefrihet. De brott mot dessa väsentliga regler som har begåtts i vårt land under senare tid är skamfläckar på vår demokrati. Låt oss gärna se över de bestämmelser som för närvarande gäller för demonstrationsrätten och mötesfriheten.

Jag har heller ingen anledning att tro att justitieministern själv skulle vilja vara med om någonting sådant. Herr justitieminister, här har vi en gemensam uppgift för alla demokratiska krafter, och därför utgår jag från att den utredning som skall tillsättas kommer att innehålla representanter för samt liga demokratiska partier. Det vore värdefullt om justitieministern ville meddela att så kommer att bli fallet. Med detta har jag kommenterat en del av de svar som justitieministern har lämnat på mina frågor, men det finns dock ytterligare ett mycket intressant uttalande av justitieministern som jag vill ägna ytterligare någon uppmärksamhet. Jag frågade om statsrådet ansåg sig ha anledning att antaga att det bland demonstranterna finns personer som systematiskt verkar för att undergräva respekt för lag och ordning. Denna fråga besvarade justitieministern med ja. Det är ett mycket allvarligt konstaterande. Det måste ju innebära att myndigheterna har gjort iakttagelser som visar att det finns personer vilka ser som sin främsta uppgift att angripa det svenska rättssamhällets grundvalar, varvid de hänsynslöst utnyttjar de demonstrationer som skilda organisationer tar initiativ till. För dessa provokatörer är alltså omstörtning av lag och ordning huvudsaken och vidare att se till att de får så mycket publicitet som möjligt kring detta. Här får de ju också hjälp ifrån en del inslag i massmedia. Jag vill fråga justitieministern om han har det intrycket att denna speciella samhällsundergrävande aktivitet har ökat under det senare året. Det vore mycket väsentligt om riksdagen finge besked på den punkten. Vidare vill jag fråga om regeringen har planer på att möjliggöra ökad uppsikt över sådana provokatörer, eller om regeringen anser sig veta tillräckligt mycket för att i framtiden bättre kunna undvika våldshandlingar av det slag som exempelvis ägde rum i Båstad. Herr talman! Bakom dagens problem ligger något helt annat. Det är ungdomens svårigheter att växa in i det svenska samhället. Det är inget nytt problem. Varje ny generation har detta problem. Svårighetsgraden varierar i styrka för varje ny generation. Det är inte något speciellt unikt för Sverige; det finns i alla länder. Man kan då fråga sig: Vad är orsaken till att ungdomens oro tar sig just sådana former, att protesterna riktar sig åt dessa håll? Jag skall inte på något sätt här försöka göra en analys av detta utan bara antyda några av de orsaker som jag tror ligger bakom. Ungdomen reagerar mot orättfärdigheter av den här typen. Man reagerar mot rasförföljelserna i Rhodesia, Sydafrika och på andra håll. Man reagerar mot det koloniala förtrycket av typ Portugal. Man reagerar mot klyftan mellan fattiga och rika folk. Man reagerar mot oförmågan att skapa sådana förhållanden i det internationella samarbetet att kriget kan försvinna som ett medel att lösa konflikter mellan folken. Och man reagerar mot det på en del håll bristande intresset för reformering av demokratins arbetsformer. Denna senare punkt kommer vi att diskutera i morgon. För min del instämmer jag i de grundläggande värderingar av moralisk karaktär som ligger bakom ungdomens opinion i frågor av denna typ. Otåligheten i reformkraven är ett positivt inslag i nutidsbilden. Från vårt håll har vi på det politiska planet försökt verka för dessa mål. Jag behöver inte påpeka att det skett med andra medel än en del av dem som tillgripits. Vi kommer att fortsätta vår strävan; de politiska partierna måste i handling visa att man förstår att otåligheten hos de allra flesta just har en rättfärdighetens grundval. Jag bortser alltså från typen provokatörer. Självkritik och självrannsakan är ett ofrånkomligt inslag i ett framåtskridande samhälle, men i ett demokratiskt rättssamhälle kan vi aldrig acceptera att denna kritik får gå icke-demokratiska vägar. Jag är alldeles övertygad om att den övervägande delen av den svenska ungdomen i dag har den uppfattningen. Man vill inte gå odemokratiska vägar, men man är så otålig. Låt mig ta ett exempel på det utrikespolitiska planet. Varför går det så långsamt att avskaffa kriget? Det är en fråga som jag har mött inte minst under senare år, då jag träffat en hel del ungdomar. »Varför klipper inte FN till?» säger man. Man använder det språket utan att med »klippa till» mena att militära medel skall användas. Man undrar varför inte FN klart bestämmer hur det skall vara. Här möter vi en mycket stor svårighet och samtidigt ett exempel på vilka opinionsbildande uppgifter vi har i detta sammanhang. Sverige vill ju på det sätt som är möjligt medverka till att utjämna motsättningarna mellan staterna. Medlemskapet i FN förpliktar härtill. Inom FN försöker man dock förhandla även med regimer som man står främmande inför och tar avstånd från. Förhandlingar är enda utvägen om FN:s principer om icke-våldsmetoder skall kunna tillämpas. Man måste med ord övertyga och skapa kontakter — inte använda våld. Men här kommer otåligheten in. Det tar så förfärligt lång tid innan det händer någonting, och det pratas alldeles för mycket. Ja, herr talman, det är klart att det pratas alldeles för mycket, men så länge förhandlingsbordet finns använder man naturligtvis inte andra metoder. Mot denna bakgrund måste vi från de demokratiska partierna deklarera att det är orimligt att ställa till våldsamma och skymfande demonstrationer mot representanter för andra stater, som den svenska regeringen i fullt samförstånd med riksdagens majoritet tar emot besök från, förhandlar med och tar kontakter med. Vi måste engagera oss för att förklara att just förhandlingar och kontakter ingår i förutsättningarna för en fredlig lösning av konflikter. Från folkpartiets sida anordnades i måndags en konferens, där glädjande nog ett mycket stort antal experter på dessa problem deltog. Därvid fick vi dessa ting belysta. Vi kommer att hjälpa till med att sprida de synpunkter som där redovisades. Jag tror att vi här har en mycket stor uppgift när det gäller att försöka förklara för ungdomen att det, om man vill ha en värld i fred, inte räcker att skapa opinion, utan man måste också försöka finna de former som är nödvändiga för kontakter mellan stridande parter, till vilka Sverige som väl är inte hör. Jag har nämnt detta som ett exempel på svårigheterna att alltid vinna gehör för dessa synpunkter. I en del framträdanden som man gjort från regeringshåll under senare år tror jag att det hade varit mycket nyttigare om man mera hade betonat denna sida av saken. Man hade därmed också kunnat höja varningens finger mot dem som tror att demonstrationer kan lösa de flesta frågor. Till sist! Onyanserade fördömanden av den ungdom som i lagliga former demonstrerar för det som den anser vara rätt och riktigt bara ökar klyftan mellan generationerna. Det måste göras skillnad mellan dessa demonstranter och de provokatörer som främst har i sikte att omstörta det svenska samhället. Markerandet av denna skillnad är i själva verket avgörande för inställningen till dem och därmed också för lösningen av de problem som vi här diskuterar.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för den del av svaret som rör min fråga, som ju bara är en detalj i den stora fråga som vi här diskuterar, nämligen hur man skall komma till rätta med de under det senaste året alltmer upptrappade bråken eller upploppen i samband med förberedda och legala eller föregivet spontana demonstrationer. Den är föranledd av Bo Widerbergs — eller vems den nu kan vara — film från händelserna i Båstad. Enligt tidningarna fick justitieministern först löfte om att få se den, ett löfte som sedan togs tillbaka. Jag frå gade mig då: Har inte polisen en egen film över händelserna eller en sådan serie stillbilder att man efteråt kan rekonstruera händelserna samt identifiera och komma åt oroselementen? Fredliga demonstranter kommer ju inte beväpnade med rör, påkar och ammoniakflaskor. Av svaret finner jag att polisen sällan använder sig av film som bevismedel i sådana sammanhang. Tydligen har man inte heller haft sådan vid båstadsbråket. Jag beklagar detta, ty professionella provokatörer skall inte tillåtas att under sken av idealitet införa våld och annan kriminalitet som argument i samhällsdebatten. De måste hållas tillbaka och under uppsikt. Man måste försöka att i stället få ungdomen att förstå att man inte bekämpar våldet ute i världen genom att själva sänka sig till samma nivå. Det måste sägas ifrån med klartext att vi icke kan tolerera våld i någon form, våldsapostlarna må sedan komma från Clarté, Vänsterns ungdomsförbund eller FNL-grupperna. Justitieministern och polisen skall veta att de har en kompakt opinion av landets medborgare bakom sig, när det gäller att komma åt våldsapostlarna, på vilken sida de än må befinna sig, ty våld föder våld. Här vill jag helt instämma i vad föregående talare har framhållit i detta hänseende. Gatans parlament får inte råda. Att som Tidsignal nr 19 — jag har skriften i min hand — direkt propagera för våldsmetoder och framställa händelserna i Båstad som en seger för den demokratiska opinionen finner jag upprörande. Hur man bedömer lämpligheten av att anordna tävlingen i Båstad eller polisens arrangemang i samband därmed är i och för sig ovidkommande i detta sammanhang; diskussionen därom får inte skymma det stora och betydelsefulla i debatten, nämligen att det gäller att sätta stopp för varje form av våld. Det är bl.a. ur dessa synpunkter jag finner det önskvärt att man med hjälp av film och foto söker få fram provokatörerna och försöker tala eller straffa dem till rätta. De skall inte som råttor få krypa undan i den anonyma massans täckmantel. Vad råkar den enskilde ut för, om han vägrar lyda polisens order och angriper med järnrör eller andra vapen? Det kan inte finnas något ojust i att polisen filmar och fotograferar — det finns ju så många andra som gör detta — och det ger dessutom ett skydd för den oskyldige, som kanske av ren naivitet lockats in i en demonstration om vars verkliga syfte och innebörd han eller hon inte har en aning. Fast i båstadsfallet hade man ju i förväg hotat med att till varje pris stoppa tennistävlingen; och då borde väl även den mest ljusblåa idealist ha funderat ett slag över vad han höll på att ge sig in i. Den debatt som förts visar att vi i alla de demokratiska partierna är eniga om att slå vakt kring den fredliga demonstrationsrätten. Herr talman! Jag kan även ansluta mig till justitieministerns slutord om jag kastar om meningarna och säger: Vår uppgift är att värna lag och ordning i landet, ty utan lag och ordning kan ingen demokrati fungera och i andra hand, vår uppgift är samtidigt att värna demonstrationsrätten som ett väsentligt och värdefullt inslag i ett demokratiskt samhälle. Vi löser båda uppgifterna om vi stoppar våldet -— det är den saken det gäller.

Herr talman! Det må vara mig tilllåtet att något kommentera de anföranden som frågeställarna hållit efter mitt svar på deras spörsmål. Jag skall söka fatta mig kort och 1ovar att under inga förhållanden ge mig in på någon sådan lång litania som herr Holmberg höll — hans anförande tor de vara det längsta som hållits i riksdagens historia på grundval av en två raders enkel fråga. Ändå beklagar herr Holmberg att jag inte sett till att debatten blivit ännu längre. På begäran av många kammarledamöter läste jag med hänsyn till den sena tidpunkten endast upp en del av svaret; det återstår ju många ärenden att behandla innan vi får gå hem. Men herr Holmberg beklagar att jag redovisat problemet alltför snävt, inskränkt mig till att behandla vad som inträffat i Båstad och de principiella riktlinjerna för polisens handlande i sådana här sammanhang. Ja, herr Holmberg, får man en interpellation och fyra enkla frågor, som i sig rymmer åtta, är det tillräckligt för att man inte skall sväva ut över den ram som frågeställarna angett. Herr Holmberg ansåg bland annat att jag skulle ha lämnat en mera ingående redogörelse för hur demonstrationsrörelsen har utvecklats under de senaste åren. Jag tycker att det är onödigt att vid den här tidpunkten på dygnet belasta kammarens protokoll med något sådant när var och en kan gå till kammarens tidigare protokoll och läsa om dessa saker; vi har ju snart sagt efter varje episod haft en liten diskussion här i kammaren. Praktiskt taget alla de fall som herr Holmberg talade om har tidigare debatterats i riksdagen. Det har här talats mycket om att polisens resurser inte skulle ha varit tillräckliga. Vi debatterade den saken den 6 mars här i kammaren, och vi debatterade den för exakt 14 dagar sedan i anledning av ett interpellationssvar som jag lämnade herr Ferdinand Nilsson. Jag tycker att det är överflödigt att klockan 21.23.50 upprepa den diskussionen. En diskussion om resurserna är i samband med båstadsfallet helt överflödig. Vi har tillräckliga resurser. Det gäller bara att de skall sättas in på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Ett par av de föregående talarna har berört frågan om de ideella organisationernas inställning till vad som har förekommit, och man vill att de skall ta avstånd från grupper som anser att man bör få utöva våld i sådana här sammanhang. Herr Bengtson talade särskilt om hur centerns ungdomsförbund vid statsministerns ungdomskonferens i tisdags hade tagit avstånd från våldsmetoderna. Jag som var närvarande vid denna konferens kan betyga att det var utomordentligt glädjande att höra representanter för den ena organisationen efter den andra i kraftiga ordalag ta avstånd från dessa våldsmetoder. Det är beklagligt att vissa tidningar i sina rubriker har framställt vad som där förekom på ett sätt som inte överensstämmer vare sig med verkligheten eller med de referat som finns under rubrikerna. Det är ju ofta så att många kanske bara läser rubrikerna och inte själva texten. Herr Holmberg ansåg sig ha anledning ifrågasätta det förnuftiga i att igångsätta en sådan här konferens. Det hade varit bättre, sade herr Holmberg, att i första hand ta överläggningar med de demokratiska organisationerna. Man kan inte diskutera med dem som inte vill diskutera, fortsatte herr Holmberg. Vad skall vi då göra, herr Holmberg? Skall vi bara sitta stilla och förstärka polisens resurser, tillgripa kraftigare medel för varje ny demonstration etc.? Är det inte bättre att, som jag uttalade efter båstadsintermezzot, vi gör någonting för att försöka komma till tals med dessa grupper? Och vill vi inte inbjuda dem att komma med på en konferens där vi överlägger med andra ungdomsorganisationer, hur skall vi då komma till tals med dem? Kan herr Holmberg anvisa någon metod? Man kan ju inte använda tvångsmatning för detta ändamål. Herr Holmberg sade att jag var beredd att svälja sådana förolämpningar. Ja, betraktas det som förolämpningar att diskutera med dessa grupper, då tänker jag svälja många sådana förolämpningar. Herr talman! Jag skall till slut bara beröra ett par speciella frågor som har tagits upp av de föregående talarna. Herr Bengtson kritiserade regeringen för att regeringen hade kritiserat Tennisförbundet.

Herr Skårman frågade om polisen själv tog filmer eller stillbilder i Båstad. Jag kan försäkra herr Skårman att polisen var utrustad med både filmkameror och stillbildskameror. Jag håller helt och hållet med herr Skårman om att det inte är ojust att polisen filmar sådana här situationer. Det är av betydelse för utredningen, det är av betydelse i bevishänseende och det är av betydelse för att skydda polisen mot obefogade anklagelser.

Herr talman! Justitieminister Kling ägnade huvuddelen av sin replik åt att beklaga att vi hade visat denna fråga för stor uppmärksamhet och att framför allt mitt inlägg var för långt. Regeringen tycks ha en viss brist på intresse för frågan när man anser att ett inlägg på 29 minuter i denna för demokratin så viktiga sak är onödigt och beklagligt. Vad jag tog upp var emellertid att justitieministern borde ha lämnat en bredare redogörelse för utvecklingen av de demonstrationer som har pågått under de senaste åren. Vad vi upplever här i riksdagen och vad opinionen upplever är tillfällighetsbilder, mer eller mindre starkt färglagda, som Sveriges Radio och TV eller tidningarna presenterar när en händelse inträffar. Det är alldeles uppenbart att den nyhetsförmedlingen inte ger ett perspektiv på hur demonstrationerna har utvecklats och inte heller ger tillräckligt underlag för hur regeringen och statsmakterna skall tackla dem. Det går inte, herr justitieminister, att bara hänvisa till tidigare riksdagsprotokoll eller tidningslägg i detta fall. Jag tycker att det hade varit en skyldighet för justitieministern att presentera ett utförligare material på denna punkt. Jag vill inte gå så långt att jag menar att regeringen nu bör framlägga någon blå, vit eller grön bok. Men jag vill poängtera att frågan ur demokratisk synpunkt är så viktig att den borde behandlas mer ingående än justitieministern gjort i sitt interpellationssvar. Sedan säger justitieministern att vi tidigare har debatterat polisens resurser och inte behöver ta upp den frågan nu. Jo, vi behöver ta upp den nu. Vid båstadskravallerna visade det sig nämligen att polisens resurser uppenbarligen inte var tillräckliga och inte disponerades på sådant sätt att man kunde komma till rätta med kravallerna. Nu har visserligen regeringen sagt att när det gäller planering och disponering av polisens personella resurser skall man bättra sig genom att rikspolisstyrelsen skall få större befogenheter att ingripa. Det kan vara en förbättring. Men det hindrar inte att polisens totala resurser blir hårdare ansträngda och att det uppstår brister på andra områden när det gäller att upprätthålla ordningen. Vi behöver inte gå närmare in på detta, herr justitieminister. Justitieministern vet mycket väl hur det hela går till. Man tar reserver och tillgänglig polispersonal från olika vaktdistrikt exempelvis i Stockholm, drar ihop dem till centrala uppgifter och lämnar stora områden obevakade inte bara i Stockholm, utan även på andra ställen i landet. Där har befolkningen över huvud taget inte möjlighet att nå ordningsmakten, om man vill ha hjälp. Sedan ställer justitieministern en retorisk fråga: Vad skall vi göra, för att komma till tals med dem, om inte ordna en konferens? Ja, det kan vara bra att komma till tals med många parter i det här avseendet. Men vad jag betonade var att man i första hand borde komma till tals och överlägga med de demokratiska ideella ungdomsorganisationerna om de gemensamma åtgärder som måste vidtas för att hindra de extrema krafterna att göra sig gällande. Det är en möjlighet, en annan är att ta kontakt med massmedia, Sveriges Radio, Aftonbladets ledning, för att nämna två exempel. Varför försöker inte regeringen komma till tals med Aftonbladets ledning för att påverka den så att den hjälper till att genom en objektivare nyhetsförmedling förhindra att demonstrationer av detta slag kommer till stånd?

Herr talman! Justitieministern giorde saken alldeles för enkel för sig när han sade att båstadsfallet inte varit en fråga om resurser. Herr justitieminister! När det från oppositionens sida talas om behovet av resurser för polisen har våra krav inte varit begränsade till båstadsfallet. Det finns ju utan dessa speciella kravaller tillräckligt många bevis för att resurserna inte är tillräckliga. Jag skall inte gå in på den saken ytterligare, men jag fick inget svar på två av de frågor som jag ställde. Jag vill därför upprepa dem. Har justitieministern intrycket att de som är provokatörer — låt oss kalla dem så — ökat sin aktivitet under det senaste året? Jag tror verkligen att den svenska riksdagen vill ha ett svar på den frågan. Den andra frågan gällde följande. Jag utgick ifrån att representanter för samtliga demokratiska partier skall vara med i den utredning som regeringen nu skall tillsätta kring dessa problem. Jag fick inget svar på den frågan, herr talman, men jag utgår ifrån att om avsikten inte var denna, så skulle jag ha fått ett svar. Jag tolkar alltså justitieministerns tystnad på denna punkt som en antydan om att utredningen inte kommer att vara en ensak för det socialdemokratiska partiet.

Herr talman! Det tycks råda stor oklarhet hos regeringen om vad man verkligen menar med idrottsliga relationer till andra länder. Om regeringen redan innan matchen i Båstad var aktuell hade sagt ifrån att man med sanktioner avser alla möjliga förbindelser, idrottsliga, kulturella, ekonomiska osv. hade man vetat vad man hade att rätta sig efter. Men mig veterligt har regeringen inte gjort detta. I det här aktuella fallet — Båstad alltså — har man från regeringshåll senare sagt att man om man tillfrågats skulle ha avrått från tennismatchen. Men om man säger så när beslut har fattats att spela Davis Cup i Båstad så innebär detta att man har gett efter för några extremister i Stockholm och Uppsala som skramlar — Om jag så får säga — med ägg, oljepåsar och ammoniakflaskor och liknande saker. Det tycker jag är ett felaktigt tillvägagångssätt. Det är något helt annat om man i förväg i princip säger ifrån att man vill ha det på ett visst sätt. Det är också mycket svårt att förstå konsekvensen i det här sammanhanget med tanke på Olympiaden. För deltagande i denna föreslår regeringen 900 000 kronor, som beviljas av riksdagen. Efter vad jag vet kommer ungefär tio idrottsmän med vit hudfärg och tjugo med svart från Rhodesia för att deltaga i Olympiaden. Vad finns det för hinder för att svenska deltagare där måste tävla mot Rhodesia? Det finns ingen logik i det hela. Jag vill fråga justitieministern: Är det meningen att vi nu också skall tillämpa idrottsliga, kulturella och andra sanktioner mot Rhodesia? Ett besked på den punkten är viktigt. Det är ju regeringen som skall fatta ett sådant beslut. Slutligen vill jag säga till herr Holmberg: Jag tycker det är utmärkt att det här mötet med regeringen kom till stånd av den anledningen att vi där fick reda på vad de deltagande ungdomarna går för. De fick där ge besked om sina våldsmetoder. Därför var detta möte värdefullt.
Herr talman! Jag skall försöka besvara herr Dahléns frågor. Den första frågan gällde huruvida vi har intrycket att vad herr Dahlén kallade provokatörernas aktivitet har ökat under senare år. Svaret på frågan är: Ja. Herr Dahlén ville också veta sammansättningen av den utredning eller kommitté som skall tillsättas. Svaret på den frågan är: Det vet jag ännu inte. Beträffande herr Bengtsons reflexioner om att sanktionerna också skulle avse idrotten uttalade jag att man från regeringshåll ansåg att man borde av stå från alla slag av kontakter med detta land. Att frågan är aktuell också för idrottsrörelsen som sådan framgår väl med all önskvärd tydlighet av att Riksidrottsförbundet har beslutat att självt tillsätta en utredning i saken.

Herr talman! Justitieministern sade att provokatörernas aktivitet har ökat. Jag hoppas därför att jag hade rätt när jag i mitt första inlägg uttalade förhoppningen att regeringen anser sig ha tillräckliga möjligheter att verkligen övervaka vad som händer på den fronten. Vidare vill jag som kommentar till justitieministerns uttalande, att han inte vet hur utredningen skall bli sammansatt, förklara att jag hoppas att svaret inte innebär att justitieministern ville säga att han själv inte vet det men att någon annan i regeringen möjligen skulle veta det. Jag tror ändå inte att svaret var menat så, utan att justitieministern ville säga att man ännu inte har tänkt färdigt på denna punkt. Jag hoppas då att tänkandet går i den av mig önskade riktningen.
Herr talman! Ibland har herr Dahlén rätt. Vi är ännu inte färdiga med tänkandet i frågan om hur kommittén skall vara sammansatt. Beträffande hans andra fråga kan jag tala om att det för det mesta händer att vi lika tidigt som TV och kvällstidningarna vet när någonting av detta slag skall inträffa.

Herr talman! Jag har en känsla av att justitieministern kom litet lätt ifrån den fråga som herr Bengtson tog upp, nämligen hur vi skall tolka regeringens inställning till idrottstävlingar med länder som är odemokratiska diktatu rer eller är rasistiska. Ännu finns det inte något entydigt uttalande från statsmakterna. Vad som finns är ett uttalande redan från år 1965, då man meddelade att alla förbindelser som fanns med Rhodesia skulle slopas och att all handel med landet skulle förbjudas. När sedan enskilda personer frågade UD hur detta skulle tolkas — om det bara var ett förbud mot handeln eller också ett förbud mot vetenskapliga, kulturella och sportsliga förbindelser — så har man ännu inte fått något svar från UD. Jag vill därför ånyo rikta frågan till justitieminister Kling, eftersom utrikesministern inte är närvarande: På vilket sätt skall man tolka det uttalande som gjordes 1965 i denna fråga och som fortfarande är det enda skrivna uttalandet i detta avseende?
Herr talman! Eftersom herr Holmberg återkommer till denna sak kan jag meddela att handelsministern i kväll har lämnat ett svar på denna fråga i andra kammaren. Det finns således ytterligare skriftligt material. Jag har just bett en av mina medarbetare att gå efter det uttalandet. Om kammaren så påkallar, skall jag läsa upp det även här.

Herr talman! Den allmänna debatten efter händelserna i Båstad har breddats till frågeställningar som inte direkt, men väl indirekt, berör det som skedde vid den planerade tennismatchen. Får jag bara ta upp en enda fråga: Den om ungdomens internationella engagemang och hur det kan kanaliseras av de politiska partierna. Jag diskuterar därför inte vad som exakt hände i Båstad, reglerna för demonstrationer, polisens instruktioner, resurser och annat sådant. Jag behöver inte heller ta upp en utförlig diskussion om att våld inte får brukas som politiskt påtryckningsmedel i den svenska demokratin. Ingen som hittills yttrat sig här i kammaren — herr Werner kommer ju efter mig — har haft en avvikande mening på denna ytterst vitala punkt. Jag vill understryka att den attityd av »ändamålen helgar medlen», som är de marxistiska vänstergruppernas, är en gammal bekant i debatten mellan reformister och revolutionärer. Att ta lagen i egna händer, att inte erkänna att det i vårt land finns vägar för fri opinionsbildning och demokratiska beslut, att låtsas ha monopol på insikten vad som är »folkets» vilja eller åtminstone folkets »sanna intresse» — det har de senaste femtio åren ständigt varit en hållning som intagits av politiska riktningar med totalitära anspråk. Den förmätenheten skall avvisas nu som tidigare. Det finns därför, som herr Dahlén sade, mycket starka skäl för politiker ur alla de fyra stora partierna, också från högerpartiet, att i debatten göra skarp skillnad mellan å ena sidan de demonstranter, bl.a. ur de demokratiska politiska ungdomsförbunden, som i berättigad indignation över tennismatchen mot Rhodesia anordnade lagliga demonstrationer och å andra sidan de som avsåg alt i strid mot lagen stoppa matchen. Det har de senaste dagarna sagts av många debattörer att de politiska partierna har visat stor oförmåga att ge uttryck för den internationella medvetenhet som präglat mycket av debatten under 60-talet. Demonstrationerna och upploppen är ett uttryck för främlingskap mellan de etablerade politikerna och de upproriska ungdomarna. Partierna måste därför för framtiden ta fasta på den idealitet och de åsikter som i dag driver hundratals unga människor i Sverige att på gator och torg demonstrera sin solidaritet med människor i andra länder. Det är nu politikernas plikt, säger man, att ta upp de krav som demonstrationerna har rest och göra dem till sina egna. Endast så kan respekten för partierna och det parlamen tariska systemet vidmakthållas i de unga generationerna. Så heter det i delar av debatten efter båstadshändelserna. Jag når en liknande slutsats — om ökat internationellt ansvarstagande från partiernas sida — men med en delvis annan argumentering. Jag bortser här från de frågetecken beträffande verklighetsbeskrivningen som man måste sätta inför resonemang av den typ som jag just refererade. Hur stor del av ungdomen är det som verkligen deltagit i de mera tumultartade demonstrationerna? I hur hög grad skiljer sig ungdomens syn på till exempel u-landshjälpen från äldre generationers? Är det sannolikt att t.ex. marxistiska fanatiker, som förhånar tanken på bistånd till u-länder, låter sig blidka av en kraftigt ökad svensk u-landshjälp? De problemen kan inte dölja en av kärnfrågorna: Är demonstrationsvågen i Sverige ett avgörande skäl för partierna att göra demonstranternas idéer till sina egna? Jag vill svara nej på den frågan. Ty det avgörande skälet för ett internationelit engagemang, och dess inriktning, måste ständigt vara att man upplever den satsningen såsom riktig och värdefull. Politiker och partier kan inte främst forma sin politik i centrala frågor efter krav som är tillfälligt eller permanent populära hos en viss opinion. Politiker och partier måste besluta sin linje i inre övertygelse och med känsla för argumentens bärkraft. Och det är här som kritiken med väldig kraft kan riktas mot partierna för åratals försummelser. Ta u-landshjälpen! Felet med u-hjälpens planering och långsamma ökning de senaste 15 åren är inte främst att partierna varit för litet lyhörda för opinioner — ofta har ju snålheten haft ett starkt stöd i dominerande opinioner. Felet har i stället varit att partierna inte förstått betydelsen av ett nytt solidaritetsbegrepp som inte gör halt vid nationsgränser. Regering och riksdag har inte insett den väldiga satsning från den rika världens sida som blir nödvändig om vi skall kunna hjälpa till att förebygga framtida katastrofer. Det är här anklagelsen bör sättas in: Trots en ström av informationer har politikerna i vårt land inte gjort klart för sig själva och för väljarna vidden av de uppoffringar som nu snabbt måste godtas för att göra u-hjälpen till en central del i våra internationella relationer. För den omvärderingen kan partierna få stöd och kraft av demonstrationer och av den politiskt aktiva ungdomens ökade engagemang. Den satsningen kan förvisso också gälla andra krav som ställs i skilda demonstrationer. Större solidaritet med befrielserörelsen i Rhodesia — ja, inte för att det blivit tumult i Båstad, utan för att de afrikaner som bekämpar den illegala regimen i Salisbury behöver vårt stöd i olika former. Att snabbt nå upp till 1 procent av bruttonationalprodukten i u-hjälp och sedan gå vidare — det är oerhört viktigt, inte för att kravet ställts så ofta och så hett, utan därför att det är en skam att vår solidaritet mot fattiga länder begränsas till dagens tre—fyra tusendelar av nationalprodukten. Effektiva sanktioner mot Sydafrika — det är viktigt, inte i och för sig därför att flera ungdomsförbund har krävt det, utan därför att dessa ungdomsförbund har fullständigt rätt när de visar att utvecklingen i Sydafrika nu kan gå mot revolter som slås ner och mot väldiga blodbad. Men det finns också krav och attityder i demonstrationer och viss del av den s.k. ungdomsopinionen som man inte bör ta någon som helst hänsyn till, därför att de är grundade på missuppfattningar och ofta på marxistiska fördomar. Många säger generellt nej till privata investeringar i u-länderna och betraktar dem som »utsugning». Deras synpunkter bör partierna förvisso inte »kanalisera»; det skulle sätta stopp för ett viktigt medel att överföra kapital och tekniskt kunnande till de länder som är i skriande behov av det. De finns som i anförande och artiklar beskriver den gemensamma marknaden som en »rikemansklubb» som vi inte skall befatta oss med. Det kravet måste vi också vända ryggen därför att dess alternativ — svensk handelspolitisk isolering i Europa — bl.a. skulle betyda en allvarlig sänkning av vår ekonomiska tillväxt. Och försöken att stabilisera världens valutor kan förvisso inte stoppas för att en del klyschor och plakat gör gällande att det är samma sak som att stärka den s.k. USA-imperialismen. Det finns också internationella frågor med stor angelägenhet som mera sällan förs fram i demonstrationer men som partierna ändå måste ta ställning till och driva i det internationella samarbetets namn. Hit hör frågorna om ekonomisk överstatlighet i vår del av världen. Servan-Schreibers synpunkter på europeisk enhet har väl ännu inte i Sverige fått gensvar i form av massmöten och demonstrationståg. Vi bör naturligtvis ändå föra en mer aktiv Europapolitik därför att den går i linje med väsentliga värderingar om samverkan mellan nationerna i nya och mer avancerade former. Och även om strömningarna mot större frihet och självständighet i Östeuropa, främst i Tjeckoslovakien, för närvarande inte får mer uppmärksammade publika gensvar i Sverige är det självfallet de demokratiska partiernas plikt att, i den mån vi kan göra något, ge ett moraliskt stöd åt dem som på fredlig väg söker förvandla kommunistiska diktaturer till något som mera liknar vårt eget samhällssystem. Jag säger det här för att jag är rädd för ett internationellt engagemang som i alltför hög grad tar fasta på uppmärksammade opinioner för tillfället. Jag har i stället talat för att driva fram en långsiktig politik på övertygelsernas grund och med visionerna som riktmärken, en mer intensiv bevakning av de internationella frågorna från partiernas sida och en mer aktiv solidaritet med förtryckta och fattiga ute i världen. Min slutsats sammanfaller därför med deras som i båstaddebattens spår kritiserat partierna för deras försummelser att i politiskt-organisatoriskt arbete ge uttryck åt en ökad internationell medvetenhet. Men — och det måste sägas klart ut — huvudskälen för och inriktningen av en sådan internationalism måste alltid vara Iden övertygelse man känner och de ideal man bär med sig. Den får aldrig bli ett opportunistiskt sneglande på opinioner som man för tillfället vill blidka eller utnyttja. Om partierna längre fram skall kunna förena integritet med popularitet hos de grupper vi nu diskuterar vet jag inte. Men om båstaddebatten på sikt kan bidraga till att hos partier och partiledningar skapa en större villighet att ägna tid, kraft och resurser åt de internationella frågorna så kan det få stor betydelse för framtiden.

Herr talman! Anledningen till att jag besvärar kammaren är den att statsministern i andra kammaren riktade ett angrepp mot innehållet i en ledare i Svenska Dagbladet, vilket han formade såsom ett angrepp mot mig personligen. Detta angrepp återgavs i radio utan att den kompletterande upplysningen lämnades att jag inte hade tillfälle att bemöta statsministern i andra kammaren. Normalt, herr talman, brukar jag inte i riksdagen ta upp frågor, som gäller innehållet i Svenska Dagbladet. Jag tycker nämligen att en tidning kan svara för sig själv, och det gör den också. Jag anser det även vara felaktigt av mig att svara på angrepp till följd av innehållet i en tidning, eftersom mina kolleger i andra tidningar i huvudstadspressen inte är företrädda i kammaren. Om det sedan är en fördel eller en nackdel att jag teoretiskt har tillfälle att svara i kammaren är en annan sak. Det kan vara lika mycket en nackdel som en fördel. När jag gick från riksdagshuset efter förmiddagens debatt passerade jag Kungsträdgårdens vackra häggar, och jag njöt av doften där. Då slog det mig att detta intermezzo naturligtvis är mitt fel och inte statsministerns. Det var dumt att jag satte mig på ledamotsplats i andra kammaren — jag borde ha förutsett att när statsministern kommer upp i brösttoner kan han kanske inte riktigt skilja på ledamöter av den ena och den andra kammaren, och förväxlingen var alltså lätt gjord. Jag tog också omedelbart lärdom av skadan — jag gick upp och satte mig på åhörarläktaren i andra kammaren; och jag lovar att sitta där eller på pressläktaren när statsministern under framtida debatter kommer upp i varv, så att det inte skall bli en upprepning av detta intermezzo. Men till sakfrågan. Vad var det statsministern angrep Svenska Dagbladet för? Jo, för att vi skulle ha klagat över att man debatterade med extremistgrup perna. Jag skall be att till kammarens protokoll få läsa in det stycke det gäller: »Yttersta vänsterns unga lejon begagnade med andra ord regeringens inbjudan för att servera de absurditeter och barnsligheter, som ingår i deras politiska arsenal. Till detta lyssnar alltså en rad ledamöter av landets regering med högtidlig uppsyn och landets statsminister invecklar sig i långa förklaringar t.ex. om varför det är ett ekonomiskt intresse även för Sverige att stödja dollarn — — — Scenen gjorde väl närmast ett beklämmande intryck. Att en socialdemokratisk regering ordnar möten, där den får vara strykpojke åt en handfull unga kommunister och vänsterextremister — det är att driva publikfrieriet inför ett val långt över gränsen till självförödmjukelsen.» Ja, herr statsminister, jag står för det yttrandet i egenskap av redaktör för tidningen, oavsett vem som fört pennan. Och vad hade statsministern att anföra mot mig? Jo, han sade att han en gång var med om att bekämpa kommunismen och ytterlighetsrörelsen på dikesrenar och i källare, och denna kamp drev han nu också i källaren på hotell Malmen. Ja, herr statsminister, ni är inte ensam om den kampen. Vi tillhör inte exakt samma generation — statsministern är tio år äldre, tror jag — men vi var faktiskt med tillsammans i 30-talets politiska debatter; vi träffades första gången 1933 på studentriksdagen i Stockholm. Och på vår sida kunde vi den debatten lika väl som herr Erlander. Vi förde den mot extremister på högeroch på vänsterhåll. Vi förde den mot nazisterna och mot kommunisterna, på dikesrenar och i källare. Det var en övertygande kamp för demokratin, som vi ansåg att vi skulle bedriva, övertygande i den meningen att vi ville omvända de unga och se till att de inte hamnade i extremiströrelsen. Vi trodde inte att vi skulle kunna övertyga ledarna, men hoppades kunna övertyga andra och hindra dem att bli offer för skrupelfria ledare. Personligen hade jag särskilt hård känning av denna kamp under mina år som ordförande i studentkårssammanhang här i Stockholm på 30-talet, då nazistelementen kastade tomater på Dramatens scen, stängde in föredragshållare på toaletterna för att hindra dem att komma till sina möten och ordnade demonstrationer på föreläsningarna. Den kampen förde vi tillsammans, och därför kan jag inte acceptera statsministerns argument att kampen på dikesrenar och i källare möjliggör för honom att uttala sin förkastelsedom över innehållet i denna ledare; det argumentet avvisar jag. Och jag vidhåller att när landets regering till ett antal av sex eller sju personer — jag vet inte hur många herrarna och damen var — sitter och resonerar med demokratiska ungdomsorganisationer så är det säkerligen förträffligt. En sådan dialog är mycket nyttig. Inbjud representanterna för våra demokratiska ungdomsorganisationer, tala med dem. Det är ett bra initiativ enligt min personliga åsikt. Men varför ta med FNL-gruppernas representanter och företrädarna för de andra våldsriktningarna? Herr Erlander tror väl inte att vi kan övertyga dem? Gick de övertygade från sammankomsten i källaren på hotell Malmen? Jag tror inte det. Att döma av deras uttalanden gjorde de det inte alls. De tvärtom vidhöll sina åsikter, upprepade sina oförskämdheter och deklarerade ånyo sin bekännelse till en våldets ideologi, icke till demokratins. Det är det som är felet i statsministerns resonemang. Låt oss fortsätta att bygga upp folkstyrelsen och demokratin genom resonemang och dialoger, men tro inte att vi kan övertyga ledarna för våldsriktningar. Jag ber att få hänvisa till vad justitieministern sade i en replik i andra kammaren i dag, då han bekräftade att bakom en del av dessa element står internationella våldsförkunnare och våldsexperter. Dem övertygar vi inte på någon källare, även om vi gör aldrig så aktningsvärda försök. Det är i korthet mitt svar, herr statsminister. Jag kanske dock skulle göra ett tillägg, som måhända betraktas som oförsynt, men statsministern var ju litet oförsynt mot mig också. Jag hajade till när statsministern i andra kammaren talade om »morden i Ådalen». Jag vill erinra statsministern om att detta uttryck har använts tidigare i andra kammaren, och då har talmannens klubba fallit. När uttrycket upprepades avbröt talmannen den gången sammanträdet och kammaren åtskildes. Jag vill också erinra statsministern om att hans uttryckssätt, eftersom varje »mord» förutsätter en mördare eller flera, kan komma i konflikt med brottsbalkens 5 kap. 4 §. Endast statsministerns egenskap av riksdagsman vid sidan av statsministerämbetet och därmed följande immunitet kan i så fall skydda honom från åtal.

Herr talman! Jag avstår från att ge mig in på en juridisk diskussion med herr Hernelius rörande vad som är åtalbart eller inte åtalbart. Jag vet mycket väl att klubban föll vid en mycket upprörd debatt efter ådalshändelserna. Jag trodde inte att känsligheten var så stor nu, så många år efteråt, och då samma karakteristik som den jag tillät mig använda har använts så många gånger förut. Jag tror att det var mycket värdefullt att kammaren fick det här resonemanget om konferensen på Malmen i tisdags. Men innan jag går in på den skulle jag gärna vilja ta upp ett par ting, som har berörts i debatten och som för övrigt justitieministern redan har klargjort på ett som jag tycker utomordentligt sätt. För att det inte skall lyckas för någon att så något splittringens frö mellan justitieministern och mig på den här punkten vill jag säga, att det är självklart att regeringen står bakom de polisiära åtgörandena. Det finns ingen tvekan om att vi begriper att polisens ställning kan vara utomordentligt svår. Jag har på direkt förfrågan vid många tillfällen försvarat polisens åtgöranden; det vore lätt för mig att läsa upp många uttalanden som bekräftar detta. Jag kan hänvisa till polisorganisationernas tack till mig för någon månad sedan med anledning av de uttalanden som jag gjort när jag har solidariserat mig med polisen i dess svåra uppgift. Det är en vilseledande kampanj när man gör gällande att de av mina inlägg, som exempelvis har berört åsiktsregistreringen hos säkerhetspolisen, skulle vara ett angrepp på polisen. Jag gjorde med all önskvärd tydlighet klart att det var regeringens direktiv som polisen fullföljde. Vi har givit polisen denna uppgift — det har jag sagt många gånger och jag kan gärna säga det om igen. Hela försöket att påstå att mina deklarationer skulle inge någon oklarhet är med förlov sagt en agitation som icke gagnar rättssäkerheten här i landet. Lika litet gagnar det rättssäkerheten när herr Holmberg i en utländsk tidning säger, att vi inte beivrar brott mot svensk lag därför att vi är ute för att fånga röster. Det var i samband med äggkastningen mot den amerikanske ambassadören, hitsänd för att diskutera de ekonomiska förhållandena, som herr Holmberg hade smaken att publicera detta i en amerikansk tidning. Det är alldeles uppenbart att det skadar både landet och tilltron till vår rättsordning om man säges ha en regering som bär sig åt på det sättet. Detta sagt i förbigående, eftersom jag nu ändå fick tillfälle att säga några ord till herr Hernelius. Det är riktigt att vi uppskattar att socialdemokratin och högern under 1930 talet stod på samma linje i kampen mot ytterlighetselementen. Det kan väl hända att det fanns några grupper som darrade på målet, men de som slöt upp kring Lindman och de som slöt upp kring Per Albin Hansson hade sin inställning fullständigt klar. Vi har alltid satt stort värde på att det under de oroliga tiderna under 30-talet på denna punkt fanns ett gemensamt intresse av att kämpa demokratins kamp mot ytterlighetsriktningar. Men det är inte det vi diskuterar. Vad som gjorde det nödvändigt att ta upp Svenska Dagbladets ledare var inte den omständigheten, att herr Hernelius vandrade genom andra kammarens plenisal, som entusiasmerade mig till den milda grad att jag höll detta lovtal. Det var när jag läste att Svenska Dagbladet hade den uppfattningen, att det var kränkande för Sveriges regering att ta upp en diskussion med vad han nu kallar antioch odemokratiska element. De skulle inte ha inbjudits till denna konferens.

Jag hade också ett otal diskussioner med nazisternas ledare Furugård. Vad han sade till mig och vad han sade om demokratiska politiker kanske inte lämpar sig för att återge i tryck — allra minst i Svenska Dagbladet och inte heller i första kammarens protokoll. Men jag satt ändå på första bänken och lyssnade — och svarade. Varför gjorde jag det?

Han var inte alls någon dålig talare! Därför var det nödvändigt att ta upp kampen. Inte får vi vara så fina — det var vad jag sade i andra kammaren — att vi drar oss för att föra en kamp för renhållningen inom den svenska demokratin. Det var inte herr Hernelius förr i världen, och så fin har han väl inte blivit nu när han är Svenska Dagbladets chefredaktör att han menar: Där står en människa och lämnar vilseledande uppgifter, men jag är så fin att jag inte vill diskutera med honom, ty det är en förolämpning att diskutera med honom!

Men vart tar då den demokratiska åsiktsbildningen vägen? Det betyder alltså, att om jag är riktigt fräck mot herr Hernelius nu så säger herr Hernelius: Det är bäst att Erlander får stå oemotsagd; han står visserligen och ljuger, men det gör ingenting, för han är så ofin att jag inte vill disktuera med honom. Jag skall inte falla för det fantastiska gratiserbjudandet från Svenska Dagbladet, utan jag vidhåller fortfarande att vad jag sade i andra kammaren var riktigt. Det är ett livsvillkor att inte de politiska ledarna — vare sig de sitter på regeringsbänken och är statsministrar eller justitieministrar eller är chefredaktörer för stora, ansedda och inflytelserika tidningar — plötsligt blir så fina, att de inte kan diskutera med vad slags folk som helst. Var det för övrigt så dumt att de här människorna kom? Jag tror inte jag omvände dem — åh nej, jag vet mina begränsningar, och ibland vet jag även auditoriets begränsningar.

Jag tror inte jag övertygade ledarna — de ansåg nog detsamma som tidigare. Men om jag inte misstar mig på minspelet var det en hel del av de yngre, som för första gången fick en förnuftig förklaring till regeringens uppträdande. Var det inte nyttigt? När skulle jag möta dessa ungdomar? De kommer inte till mig i onödan, jag har inte möjlighet att på annat sätt möta dem i denna miljö. Jag vidhåller fortfarande att det är nödvändigt för den svenska demokratin att man då och då för ett resonemang med dessa grupper. Jag hänvisade till vad den svenska arbetarrörelsen har gjort för att rensa upp med diktaturanhängare på vänstersidan. Om vi, Per Albin och andra, inte hade fört denna kamp i källare eller på dikesrenar — det fanns finare lokaler också — skulle vi ha riskerat att man hade haft en stark kommunistisk rörelse här i landet. Vi hade då inte haft något obehag av att sitta på regeringsbänken, ty då hade vi varit en obetydlig sekt, utan inflytande på utvecklingen. Men jag vågar påstå att det för hela samhället, inte bara för arbetarrörelsen, var en vinning att vi inte var så fina som min vän Allan Hernelius tyvärr har blivit. Men jag är glad över att hans nobless inte går så långt att han vägrar att diskutera med statsministern.

Herr talman! Hur förtjänt jag är av denna senare komplimang hoppas jag att jag nu har övertygat herr statsministern om. Jag vill emellertid först säga några ord om en allvarlig sak. Det är inte känslighet för Ådalsfallet 37 år senare, utan det är de efterlevandes känslighet som brottsbalken skyddar. De är efterlevande av dem som av herr statsministern beskylls för att vara mördare. Nu lämnar jag det ämnet. I övrigt vet jag inte vad statsministern egentligen vill. Jag kände igen honom som den trevlige debattör han alltid är, men vad var det han förfäktade? Jo, han tog som exempel att han hade diskuterat med Furugård. Det var han inte ensam om på 1930-talet. Men det var fil. kand. Tage Erlander som diskuterade. Det var inte statsministern. Det var inte den sittande regeringen. Det var fotfolket, och dit hör jag fortfarande, herr statsminister. Som en bland fotfolket är jag mycket beredd att diskutera med FNL-grupperna och andra, men vad jag talade om i mitt inlägg var landets regering som med sju statsråd sitter och för fruktlös debatt med förespråkare för extremism och våld. När jag lyssnade till statsministern i andra kammaren och i radion och nu, fick jag en känsla av att det inte bara är hos Shakespeare man erinrar sig att »ord utan tanke aldrig himlen når». Det finns ingen ideologisk skillnad på den punkten, herr statsminister. Vi är överens om debatten. Vi är överens om nödvändigheten att bekämpa antidemokratiska rörelser, att bekämpa FNL-grupperna som i övrigt inom parentes sagt liksom en del av nazismen på 1930-talet tycks rekryteras mera från socialgrupp 1 än från andra socialgrupper. Vi är överens om att bekämpa dessa våldslärors förespråkare, men vad vi inte är överens om är om regeringen skall sätta sig ner och föra en fruktlös dialog. Det är där våra meningar skiljer sig åt.
Herr talman! Ja, det hela blev ju nästan ännu värre nu, herr Hernelius! Alltså — om ungdomen har en känsla av att det är nödvändigt att demonstrera i uppseendeväckande former så säger ju alla — och det har sagts här på ett sätt som jag till stor del kan instämma i, bl.a. av herr Ahlmark nyss — att det kan bero på att ungdomen känner sig utestängd. The Establishment är en sluten enhet. Denna slutna enhet är ungefär likadan som diktaturernas slutna enheter. Jag skall gärna medge att man borde sätta sig ner och fundera. Är det inte något fel på oss, när ungdomen har den känslan?

Hur skulle det kännas? Tänk om denna ideologi skulle slå igenom! Vad tror ni det skulle få för konsekvenser att det finns människor, som inte får diskutera med representanter för The Establishment? Och var går gränsen? Går den vid filosofie licentiatexamen? Eller går den vid juris kandidatexamen? Eller går den vid chefredaktörskapet för en tidning eller ledamotskapet av en regering? Är det då som vi blir så fina, att vi inte kan diskutera med dessa människor? Det finns en djupgående ideologisk skillnad mellan herr Hernelius och mig på denna punkt. Men jag kommer aldrig att tveka att låta vem som helst tala med mig. Jag hoppas i varje fall inte att jag skall bli så fin, att jag kommer att tillhöra dem som utestänger människor därför att de har en annan uppfattning än jag. Jag tror inte att man kommer någonstans med detta. Låt mig gärna — fast jag vet inte om detta blir det sista inlägget i debatten — konstatera att, frånsett att man från den sida herr Hernelius representerar anser att de ledande kretsarna skall tillhöra en sluten klan, med vilken ingen diskussion skall föras, det har rått en utomordentlig enighet om principerna. Jag hade glädjen att i andra kammaren få konstatera en sådan enighet ifrån herr Bohman till herr Hermansson. Herr Hermanssons meningsfränder på min konferens hade en annan inställning. Det var värdefullt att få reda på den. Det var värdefullt att ha dem där för att de så klart skulle demonstrera, att de inte accepterar fredliga medel. Herr Hermansson gör detta, och det är en fin sak. Alltså är de som står på den icke fredliga metodikens linje en liten sekt. Kommunistpartiet hör inte längre dit — eller i varje fall de delar av kommunistpartiet som herr Hermansson svarar för. Det är bra att vi är överens om att ordningen skall upprätthållas, att störningar av mötesfriheten är bland det avskyvärdaste som finns, att polisen har en svår och besvärlig uppgift och behöver stöd av samhället i minst lika stor utsträckning som samhället behöver dess stöd. Det är förnämligt att vi har kommit så långt i debatten, och ännu bättre att vi är överens om att i en demokrati hör en fri demonstrationsrätt också till de ting som sammanbinder människorna — och ungdomarna — med samhället. Detta är den fria demonstrationsrättens positiva värde. Det är mycket vi är överens om. Jag tycker bara det är skada när man inte vill acceptera ett resonemang med dem, som står på en annan linje beträffande diktatur och dylika frågor. Vi måste resonera även med dem, annars är vi verkligen illa ute.

Herr talman! Ja, herr statsminister, detta blev inte det sista inlägget. Statsministerns försök att göra en ideologisk uppmarsch under de senaste minuterna tvingar mig också till en precisering. Jag kan helt instämma med honom i att den fria demonstrationsrätten är en omistlig tillgång i en demokrati. Den borde vara det också i en diktatur, men där förekommer den inte. Men det krävs att denna fria demonstrationsrätt utövas på ett ordnat sätt, vilket arbetarrörelsen kan och har visat under decennier i detta land. På det hållet förekommer inga oformligheter, ingen våldslära. Visst finns det i våra dagars Europa och i världen av i dag demonstrationer, som vi väl alla känner sympati för. Jag måste upprepa, att en del av studentdemonstrationerna i exempelvis Tyskland och Frankrike, som riktar sig mot ett föråldrat universitetssystem, ett medeltida system där professorn är en gud och studenten inte har någon talan, är berättigade när de sker under iakttagande av lag och ordning. Det är en ödets ironi att demonstrationerna i Köpenhamn riktar sig mot rektorn vid Köpenhamns universitet, en gång ledare för Danmarks kommunistiska rörelse. Sådana demonstrationer är naturligtvis berättigade. Vem uttalar någon förkastelse över dem? Vem uttalar förkastelse över vanliga demonstrationer, som är ett uttryck för ungdomlig aktivitet, svår att finna utlopp för i annat sammanhang i välfärdssamhället? Vem uttalar någon förkastelse över de demonstrationer som är ett uttryck för en fast opinion? Nej, det är det ingen som gör! Men vad vi uttalar vår förkastelse över är de demonstrationer som utnyttjas av våldsverkare, vilka vill störta demokratin. Då säger herr Erlander, som verkligen är en mycket vänlig man — det är min erfarenhet under vår 35-åriga bekantskap — och som släpper fram alla samtal i sin telefon på kanslihuset, att han diskuterar med vem som helst, t.o.m. chefredaktörer. Han är över huvud taget en mycket öppen person, och därför förstår jag att han gärna vill tala med folk. Men jag tycker, herr statsminister, att landets regering har viktigare uppgifter än att sitta och diskutera med företrädare för våldsideologier, när man vet att utav detta kommer ingenting. Tala gärna med de demokratiska rörelserna — det är vi överens om — men försök inte övertyga våldsideolo gerna i egenskap av regeringschef. Som ordförande i det socialdemokratiska partiet kan statsministern göra det. Statsministern som regeringschef kan väl sända vår gemensamma vän statssekreterare Ingvar Carlsson i Tyresö — för att nu ta ett exempel var gränsen skall gå — att resonera med dessa människor. Han står nu här i kammaren, och jag gör alltså samma fel som statsministern gjorde i andra kammaren! Där kanske vi kan dra en linje, låt oss mötas på den punkten! Däremot anser jag inte att landets regering skall diskutera med FNL-are, som bara uttalar sitt förakt och än en gång deklarerar, att de inte bara behöver ett Vietnam, utan tio eller femton stycken. Det är deras ideologi.
Herr talman! Jag vet inte vad det var som gjorde, att herr Hernelius ägnade så mycket tid åt att tala om vilka demonstrationer han gillade och inte gillade. Det har inte jag diskuterat. Jag tror att vi på den punkten i stort sett inte har några delade meningar. Det vi diskuterade var det han kom med i slutet av sitt senaste anförande och tyvärr vidhöll, vilket alltså visar att det inte är så stor mening att resonera! Han säger, att statssekreterare Ingvar Carlsson kan få diskutera. Jag har själv varit statssekreterare och vet att det är ett väldigt fint ämbete. Vore tiden inte så långt framskriden skulle jag kunna belysa hur fint det ämbetet är — eller i varje fall har varit. Det är dock inte säkert att statssekreterarna tycker att det är finare att vara statsråd än att vara statssekreterare. Gränsen flyter tydligen för närvarande för herr Hernelius. Men låt oss tala allvar nu, om det går efter detta inlägg. Landets regering får aldrig vara så fin att den inte tar upp kampen för demokratin genom att försöka övertyga även den mest förstoc kade och löva av honom de eventuella argument han har. I det ögonblick landets regering blir så till den grad fin, då är det fara för demokratin. Jag hoppas, herr Hernelius, att vi aldrig, aldrig i detta land skall få en så fin regering!

Herr talman! Jag begärde ordet i ett läge när jag trodde att debatten var nära sitt slut. Den fick så småningom ny fart och kraft och blev också ytterligt stimulerande. Det var emellertid närmast herr Holmbergs första anförande som fick mig att begära ordet. Jag har en känsla av att han såg ytterligt enkelspårigt på denna fråga, att han egentligen bara såg ett redskap, en utväg, och det var en förstärkt polismakt och hårda tag. Strax efter kom herr Dahlén. Jag vill gärna ge honom en komplimang för ett som jag tycker mycket fint avvägt anförande, i vilket han försökte se alla sidorna av den här svåra problematiken. För att inget missförstånd skall uppstå vill jag emellertid understryka, att jag hyllar principen om att vi måste göra allt som vi rimligen kan göra för att övertyga varje svensk medborgare om det riktiga i att hålla sig inom lagens råmärken. Men när man sagt det, kommer man ju in på moral och värderingar, och då visar det sig att vi har olika synsätt. För att i någon mån relativisera debatten skulle jag vilja säga ungefär följande. Herr Holmberg har här i dag mobiliserat en indignation på grund av vad som inträffade i Båstad som jag inte i något sammanhang tidigare har hört honom ge uttryck för. Går man exempelvis ut och frågar svenska folket, skall man finna att det är många som är oerhört mer indignerade över storförskingringar, skattefusk och angreppskriget i Vietnam än över vad som gjordes i Båstad och som betecknas såsom olagligt. Var vi hamnar i debatten beror mest på vilka värderingar vi har. Den som upplever vissa sidor i samhället som så orimliga och svåra att komma till rätta med, att han tillgriper desperata åtgärder — om det nu är sådana det är fråga om och inte utstuderade beräkningar — kan inte anlägga samma värderingar på händelserna i Båstad som herr Holmberg har gjort. Vad är det egentligen det ytterst gäller? Jo, att skapa respekt för demokratin och rättssamhället. Det gör man inte genom att indignerat värja sig mot händelser som de i Båstad. Det gör man i det dagliga arbetet när man bygger upp demokratin och respekten för denna. Jag vet att det är några ledamöter här i kammaren som är mycket rädda för historia, men jag kan inte bortse från historien. Jag har ett livligt minne av hur högern under årtionden här har talat om konfiskation och maktövergrepp från regeringens sida. De människor som inte är närmare insatta i politiken och som, kanske med all rätt, upplever svagheter i samhället, måste ju få en underlig inställning till detta. De kan ju inte få någon hjälp av tron på ett rättssamhälle, med det evangelium som har predikats av högern både från denna och andra talarstolar. Det är sådan politik som undergräver rättskänslan. Men framför allt: Vad är det som gör att vi får oro, missnöje och konvulsioner? Det är ofta rent faktiska förhållanden i samhällena. Herr Ahlmark framförde en som jag tyckte alldeles utmärkt erinran om den internationella problematik som vi måste beakta, om vi skall komma till rätta med världssituationen. Detsamma gäller förhållandena här hemma. Socialdemokratin har bara sett en kungsväg att trygga demokratin, nämligen genom att skapa ett tryggt och rättfärdigt samhälle. I dag är det hundratusentals, kanske miljoner löntagare som upplever vårt samhälle som ytterligt orättvist i vissa avseenden. :Vi har visserligen fostrat fram en demokrati, med respekt för lag och ordning, som gör att opinionsyttringar hålls inom rimliga banor.

Då kan det hända att det åker in en sten i en ruta, och de kan omöjligen begripa att de därför är några skurkar eller brottslingar. De har sannolikt en känsla av att de slåss för en mycket rättfärdig sak. De vädjar desperat om uppmärksamhet, att vi skall göra oss förtrogna med deras upplevelser och känslor. Detta hindrar inte att vi måste fastslå att vi inte kan gå på den vägen. Men när man tar till brösttoner, kallar på polis och moraliskt indignerat vänder sig mot dessa människor som en hop skurkar måste jag reagera och säga att det är att inte fatta och förstå vad det är frågan om. Den debatt som statsministern har haft med herr Hernelius är sannerligen belysande, ty den bekräftar i klara konturer, hur enormt olika synsätt vi kan ha på demokratins problem. Enligt somligas spådomar kommer vi att få en borgerlig regering i höst. Den kan bara komma till stånd efter samarbete mellan de borgerliga partierna. Blir det då högerpartiet som skall få statsministerposten så blir det tydligen en nådig herre, som inte värdigas möta folket. Jag har alltid ansett en av min partivän Tage Erlanders förnämsta tillgångar vara hans medfödda demokratiska sinnelag. I denna debatt fick vi detta så att säga blixtbelyst. Det beklagliga är att vi samtidigt fick fram sanna uttryck för olika värderingar. Det finns enligt min mening bara en kungsväg ur detta. Vi lever i en sargad värld.

Den som inser faran kan, kanske just därför att han är en sann demokrat, ta den där stenen och slänga den i rutan. Denna bild kan naturligtvis en och annan tidning utnyttja, exempelvis som Dagens Nyheter har gjort med några tal jag har hållit här — man rycker ut två stycken därur och sätter ihop dem så att det inte liknar någonting. Men på det sätt jag gjort tror jag ändå att debatten måste föras, ty i annat fall gör vi intet försök att analysera demokratins problem på ett av de allra väsentligaste områdena.

Herr talman!

Om herr Yngve Persson erinrar sig mitt anförande så var min huvudtes och är det fortfarande, att vad vi nu upplevt är ett resultat av verksamheten hos en mycket liten minoritet bland ungdomen. Jag sade också, och jag vidhåller det därför att jag tror att det är det helt avgörande, att de som skall komma till rätta med avarterna av de nuvarande demonstrationerna är den stora grupp demokratisk ungdom, som är organise rad i en mängd olika ideella och politiska föreningar i Sverige.

Polisens verksamhet, ordningsmaktens verksamhet, blir och skall alltid bli ett komplement. Den måste finnas i ett rättssamhälle och ingripa då man på andra sätt icke kan upprätthålla ordningen. Jag har velat säga detta, eftersom herr Yngve Perssons inlägg innebar — som jag uppfattade det — en synnerligen tarvlig tolkning av mitt inlägg i den här frågan.